Herr talman! Det finns i slutet av debatten om den aktuella situationen i Mellanöstern inte så mycket att tillägga. I det betänkande som behandlas visas en glädjande samsyn i en mycket tragisk händelseutveckling. Jag tycker att det är viktigt, trots de nyanser som har framkommit under debatten, att än en gång understryka att det i Sverige finns en mycket bred förankring bakom ett synsätt som innebär ett starkt fördömande av de övergrepp som den israeliska regeringen gör sig skyldig till mot palestinierna på Västbanken och på andra håll. Vi vill se en lösning av konflikten som säkerställer den palestinska befolkningens nationella rättigheter, liksom också Israels rätt att existera bakom säkra och erkända gränser. Det är bra att det finns en bred förankring bakom denna politik. Trots att det finns en reservation till betänkandet, kan man notera att det tydligen inte är någon som i dag i den här kammaren kräver att Sverige skall erkänna staten Palestina. I synnerhet Per Gahrtons anförande visade tydligt att inte heller miljöpartiet — och förmodligen inte heller vpk — kräver att Sverige i dag skall erkänna staten Palestina. Detta är enligt min uppfattning ett glädjande bevis på realism. Reservanterna vill tydligen införa något slags nytt instrument, kallat de facto-erkännande. Detta är något mystiskt. Vad är det egentligen reservanterna tänker sig? Poängen med ett de facto-erkännande är i allmänhet att en stat behandlar en annan stat som stat, utan att erkänna att det är en stat. Detta, kan man säga, präglade våra relationer till DDR mycket länge. Vad Per Gahrton och den andre reservanten är ute efter är att vi på något sätt skall proklamera att vi erkänner staten Palestina utan att proklamera att vi erkänner staten Palestina. Det är, som sagt var, ett nytt slags utrikespolitiskt instrument, som vi hittills inte har haft och som jag inte tror att det är särskilt meningsfullt att försöka införa i detta sammanhang. Vi har mycket klara regler för när vi erkänner och när vi inte erkänner stater. Det är viktigt att dessa regler förblir klara, annars kan vi råka ut för vad Österrike har råkat ut för, nämligen att ingen riktigt säkert vet om Österrike har erkänt Palestina eller inte. Det avslöjas ganska tydligt om man dels läser miljöpartiets och vpk:s reservation, dels lyssnar på Per Gahrtons anförande här i kammaren. I reservationen står nämligen att Österrike har erkänt Palestina, medan Per Gahrton i anförandet i kammaren talade om att Österrike inte har erkänt Palestina. Vi skall inte utsätta oss för risken att råka ut för den typen av oklarheter, utan det är viktigt att vi i Sverige har ett mycket entydigt erkännandebegrepp. Detta begrepp bör bygga på de folkrättsliga grunder som alla i denna kammare tycks vara eniga om, och vars innebörd alla tycks vara eniga om, nämligen att vi inte i dag kan erkänna staten Palestina. Samsynen är som sagt glädjande, och jag vill nu bara yrka bifall till hemställan i det betänkande som nu ligger på riksdagens bord.
Herr talman! Jag vill instämma i det sista som Pär Granstedt nämnde -— jag vill inte på något sätt störa denna väsentliga samsyn. Men denna detalj har ändå en viss vikt, och jag upprepar att poängen med vår motion och vår reservation är att vi anser att detta faller under de vanliga principerna. Staten Israel delades. Det dröjde några år innan Sverige kunde erkänna Israel; först gjorde vi det de facto, och efter ytterligare några år gjorde vi det de jure. Det dröjde väldigt många år innan palestinierna hade hunnit organisera sig i ett statsliknande organ, och innan de — så som håller på att ske i dag — de facto hade börjat ta kontroll över sitt eget territorium. Situationen upprepar sig, men det har tagit väldigt många år emellan. Detta är bakgrunden till att vi reservanter menar att man kan använda de diplomatiska instrumenten med viss finess. Jag har svårt att tro att diplomati är så fullkomligt, kristallklart enkel att det alltid finns ett antingen-eller och att det aldrig skulle finnas några mellanlägen. Det är just i syfte att använda sig av diplomatins olika möjligheter som en lång rad stater — inte bara Österrike, utan även flera andra västeuropeiska demokratier — har gjort olika grader av proklamationer, av välkomnande eller erkännade av uttalandet som PLO har gjort. Det finns en hel skala av olika grader. Vi menar alltså att Sverige borde ha funnits med på skalan; det är inte så bra att vi inte finns med över huvud taget. Konstigare än så är det inte.
Herr talman! Jag tror att Per Gahrton vill locka in oss på diplomatiska finurligheter av ett slag som knappast är rekommendabelt för ett land som vill föra en klar och tydlig utrikespolitik, vilket vi är måna om i Sverige. Det finns således inget instrument som kan kallas de facto-erkännande; detta till skillnad från de jure-erkännande. Folkrättsligt sett är det så att man antingen erkänner eller inte. Men det finns däremot exempel på att man har behandlat en stat som en stat, utan att man har velat erkänna den. Det kan man kalla för ett de facto-erkännande. I detta fall är dock problemet att statsbildningen som sådan inte existerar. Vi kan således inte tänka oss att behandla Palestina som en stat, men låta bli att erkänna Palestina som en stat. Problemet är ju att vi kanske gärna skulle ha velat göra ett erkännande, men tyvärr är det inte fråga om en faktisk stat. Det instrument som Per Gahrton är ute efter är alltså obrukbart. I fallet Österrike är det ju inte fråga om något de facto-erkännande. Österrike har ägnat sig åt att töja på sina egna principer genom att säga att man erkänner proklamationen utan att erkänna statsbildningen. Detta är alltså ett sätt för Österrike att göra en politisk markering, inte ett de facto-erkännande. Vi har avstått från att använda erkännandeinstrumentet för politiska markeringar. Vi bör enligt min uppfattning inte agera på ett sätt som ger intryck av att vi är på glid från den linjen.
Herr talman! Saken är betydligt mer komplicerad. Under andra världskriget inträffade t.ex. att en lång rad regeringar tvingades lämna sitt territorium. De saknade totalt kontroll över territoriet, och under många år hade man inte en aning om ifall de någonsin skulle återfå kontrollen. Detta hindrade inte Sverige från att bibehålla sitt erkännande av dessa regeringar. Enligt vårt synsätt har Sverige i princip redan erkänt att det skall finnas en palestinsk stat genom att rösta för 1947 års delningsresolution. Men av uppenbara skäl har inte någon palestinsk statsbildning, någon palestinsk regering, kunnat fungera under många år. Nu har det bildats en palestinsk stat i exil. Denna situation har väldigt många likheter med den som Norge, Polen och andra länder befann sig i under andra världskriget. Jag ville bara nämna detta för att understryka att det inte är av kärlek till diplomatiska finurligheter i sig eller av rädsla för klarhet som vi driver denna linje, utan därför att situationen faktiskt är betydligt mer komplicerad. Och diplomatin kräver därför — för att man skall få fram det rätta stödet för det man vill åstadkomma -— litet finare metoder än ett totalt antingen-eller.
Herr talman! Jag tycker att Per Gahrtons exempel är litet olämpligt. När det har gällt exilregeringar har det just varit ett de jure-erkännande som vi så att säga har låtit följa med exilregeringen. Den faktiska situationen har varit att regeringen inte haft kontroll över sitt land. Men vi har, av politiska skäl, de jure ansett att den har haft det. Detta innebär att modellen med de facto-erkännande inte alls är brukbar. Per Gahrton måste bestämma sig för om han vill att vi de jure skall erkänna Palestina eller inte. Visst kan diplomati vara krångligt, men man bör enligt min mening inte avsiktligt och medvetet försöka göra det ännu krångligare genom att försöka hitta på nya politiska instrument.
Herr talman! Slutsatsen av detta är väl att Pär Granstedt och jag skall skriva en gemensam, ny motion om ett de jure-erkännande. Jag erkänner mig slagen på diplomations fält av att Pär Granstedt har kommit på hur man egentligen borde ha gjort. Jag tackar för det.
Herr talman! Detta förutsätter att man anser att vi inte skall fortsätta att tillämpa dessa principer. Och precis som Kristina Svensson tidigare har sagt är den logiska konsekvensen av miljöpartiets linje att man går ifrån våra hävdvunna principer för erkännande av stater. Detta är inte vi beredda att göra, och därför blir det ingen gemensam motion. I ett glädjande ögonblick trodde jag att även miljöpartiet ställde upp på våra hävdvunna principer när det gäller erkännande av stater. Detta intryck fick jag nämligen från Per Gahrtons tidigare inlägg. Jag är ledsen om jag har provocerat Per Gahrton till att under debattens gång gå ifrån den linjen och överge politikens säkra strömfåra på detta område.

Herr talman! Under mitt anförande kommer bilder att visas som illustration. ”Vi saluterar staden Götheborg med en kanonsalva om åtta skott. Då vi är i jämnhöjd med Nya Älvsborg skjuter vi åtta nya skott: Farväl Svea Rike! .. Åttafaldigt farväl! Vi får åtta skott från fästningen till svar: Farväl Skepp! .. Farväl Ostindiefarare — må lyckan följa er! På andra sidan den silverglänsande, kniveggsskarpa horisonten där ute i väst väntar Indien på oss, väntar Kina på oss, väntar världen på oss. Vi kommer!” Så beskriver Göteborgsförfattaren Evert Lundström i sin bok ”Ostindiefärden” den stämningsmättade, förväntansfulla avseglingen mot fjärran land och mot okända öden. De Svenska Ostindiska Compagnierna har i Göteborg och i Sveriges historia spelat en utomordentligt viktig roll. Den första expeditionen avseglade från Göteborg den 9 februari 1732 och återkom den 27 augusti året därpå. Under de följande 15 åren gjorde 12 skepp tillsammans 15 expeditioner främst till Canton i Kina. 1746-1766 företogs 36 seglatser. Vinsterna var helt fabulösa. Åren 1766-1768, för vilka räkenskaperna finns bevarade, förtullades varor för inte mindre än 157,5 miljoner daler silvermynt. Professor Jörgen Weibull skriver: ”När man som historiker studerar svenskt 1700-tal kan man inte undgå att lägga märke till, att nästan varje företag av någon ekonomisk betydelse på ett eller annat sätt hade sin förankring i det Svenska Ostindiska Compagniet.

Fartyget var 42 m långt med en största bredd av 11,5 m. Hon hade plats för 30 kanoner och 120 mans besättning. Götheborg hade gjort sin tredje resa till Kina och närmade sig nu efter en mer än tvåårig ytterst svår seglats Vinga fyr där lotsen gick ombord. Lasten bestod av 133 ton av metallen tuttanego längst ner i kölsvinet. Sedan följde mängder av porslin, 370 ton te och 3 ton stora, vackra snäckskal från Pärlflodens botten. Resten av lastrummet var uppfyllt med papper, rotting och siden. I det vackra septembervädret, med alla segel satta, närmar sig Götheborg Nya Älvsborgs fästning, som då skjuter välkomstsalut. Det är stor och berättigad glädje både ombord och i land. Då händer det fruktansvärda! Fartyget ränner upp på grundet Hunnebådan. Den ofattbara, och oförklarliga, katastrofen är ett faktum. Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg bedriver sedan 1986 marinarkeologiska utgrävningar av fartyget. Huvuddelen av de fynd som hittills gjorts be står av skärvor av den stora mängd porslin som fartyget medförde från Kina. Ett inte obetydligt antal hela porslinsföremål har också påträffats. Skärvorna har efter rengöring sorterats efter fyndplats, föremålstyp och dekor. På grundval härav har föremålens form och dekor i detalj kunnat rekonstrueras. Tillsammans ger resultatet av detta arbete en god bild av sammansättningen av den porslinslast som Götheborg medförde från Kanton 1745. Tallrikar, fat, koppar och skålar liksom dess dekor har nu kartlagts och redovisas med sina belägg i ett stort antal montrar och därtill hörande rekonstruktionsritningar. Läget i dag är följande: totalt är 2,5 ton porslin bärgat, motsvarande ca 2,5 miljon skärvor och ett hundratal hela föremål. Av det blåvita porslinet, som hittills utgör 2/3 av det bärgade, har inte mindre än 98 olika mönster kunnat rekonstrueras. En bok om Götheborgs blåvita porslin kommer att publiceras om några månader. De tre ansvariga för detta mycket intressanta verk är professor Jörgen Weibull, professor Bo Gyllensvärd, östasiatiska museets tidigare chef, samt Berit Wästfelt, huvudansvarig för omhändertagandet av det bärgade proslinet. Därmed är den vetenskapliga behandlingen fullföljd. Sommarens utgrävning har bl.a. inneburit friläggande och lyft av delarna från akterspegeln. Härigenom har helt nya fynd kommit fram i dessa mer skyddade lager. För första gången har mängder av helt oskadat porslin bärgats. Bearbetningen av de bärgade fynden sker i lokaler på Nya Älvsborgs fästning. Fyndmassan delas upp i tre större grupper. Under rubriken ”Utsorterat” hamnar fynd som inte kan förmedla någon information, t.ex. på grund av kraftiga maskangrepp. ”Lager” kallas den grupp som kan innehålla någon information som sedan bör undersökas. ”Konservering” betecknar den grupp där fynden har hög prioritet och där man ser samband, eller fynd som befinner sig i ett kritiskt tillstånd. Den aktuella fyndplatsen är indelad i ett rutsystem på 28 gånger 36 m. Rutorna är 2 gånger 2 m. Fynden markeras efter datum, läge, djup, mått, alla olika dekorer, vikten av varje enskild skärva, avvikande form eller mönster jämte kommentarer. Allt detta lagras i ett eget framtaget datasystem. Hur har nu denna verksamhet hittills kunnat finansieras? Först och främst har det kunnat ske genom storartade ideella insatser från ett stort antal människor, som år efter år tillbringat hela eller delar av sin semester på Älvsborgs fästning eller i vattnet intill stora farleden in mot Göteborgs hamn. Donationer från företag, föreningar och enskilda har ännu så länge möjliggjort denna ovärderliga kulturinsats. För att kunna fortsätta och fullfölja den marinarkeologiska undersökningen av Ostindiefararen Götheborg fordras dock ytterligare medel. Dessa skulle då, som framhålls i motion Kr286, huvudsakligen användas för den undersökning av fartygets konstruktion och utrustning som planeras. De många föremålen från bl.a. besättningens ägodelar som vittnar om livet ombord utgör en annan intressant och viktig del av denna undersökning. I anslutning härtill kan nämnas en betydelsefull donation som Stiftelsen emottagit, nämligen skeppsprästen Peter Holmertz dagbok, som han skrev under Götheborgs sista resa. Från allmänhetens sida har intresset för porslinsskärvorna varit mycket stort, vilket inte minst dokumenterades vid den auktion som ägde rum på Sjöfartsmuseet i Göteborg i februari i år. Då gick en samling både hela och skadade porslinsföremål under klubban. Dessa hänförde sig emellertid till den bärgning som skedde vid vraket 1905-1907. Jag vill gärna här visa hur skärvorna kan se ut. Låt mig som exempel nämna att vid ovannämda auktion betingade fyra skärvor av ungefär denna storlek ett pris av 2000 kr. Konstnärer har hört av sig. De finner dessa fynd fantasieggande och ser många användningsområden, t.ex. offentlig utsmyckning. Herr talman!

Herr talman! I den moderata motionen Kr314 betonar vi det stora ansvar vi har gentemot kommande generationer då det gäller att skydda och bevara värdefulla lämningar från forna tider. Det är glädjande att se hur många enskilda personer som pietetsfullt restaurerar och bygger om. Lagbestämmelserna om fornminnesvård innebär bl.a. att den som planerar ett arbetsföretag i görligaste mån skall ta reda på om någon fast fornlämning berörs. Eftersom det i sista hand är de blivande hyresgästerna som drabbas av kostnaderna för arkeologisk undersökning är det angeläget att denna kan ske så snabbt och så effektivt som möjligt. Det är därför viktigt att underlätta för universitetsinstitutioner och för enskilda företag med kompetens på området att få möjlighet att delta. Jag yrkar bifall till den moderata reservationen nr 2 liksom till den gemensamma borgerliga reservationen nr 1, som Margareta Fogelberg strax skall redogöra för.

Herr talman! Jag vill först säga att jag inte har för avsikt att utnyttja de åtta minuter jag har blivit tilldelad. Även om vi politiker inte har lyckats få bukt med vare sig bostadsbrist eller höga byggkostnader, har utvecklingen under 80-talet ändå varit positiv, när man ser hur det dominerande nytillskottet ser ut. Till skillnad från 60-talets miljonprogram, när bostäder kördes ut på räls och stora anonyma bostadsområden växte fram, har vi fått en välkommen förnyelse av äldre stadskärnor. Men när man börjar röra i de gamla stadskärnorna, finner man ofta att de vilar på gamla kulturlager. Då är den som bygger också skyldig att betala vad det kostar att undersöka och någon gång flytta på en lämning från äldre tidpunkt. Vi har alla varit överens om den principen. Men sådana byggföretag är sällan lönsamma. Vinsten ligger i att man bevarar en god miljö, och det är ju av allmänt intresse. Därför tycker vi reservanter att det finns goda skäl för staten att öka sitt stöd just till sådana mindre projekt, som annars knappast skulle komma till stånd om byggherren ensam skulle stå för kostnaderna för arkeologiska undersökningar ovanpå de extra krav som ställs på anpassning till ursprunglig miljö och byggnadstradition. De nya bostäderna blir helt enkelt för dyra. I motion Kr334 finns en utmärkt beskrivning av vilka problem Enköping har att brottas med. Och det är bara ett av många exempel. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till reservation nr 1 om kostnadsansvaret för arkeologiska undersökningar.

Herr talman! I centern är vi självfallet angelägna om att värna om och ta ansvar för fornlämningar i vårt land. Det har tagit sig uttryck i medverkan vid stiftandet av en särskild kulturminneslag. Det är inte meningen, avsikten eller innehållet i lagen som har kommit till uttryck i centermotionerna Kr334 av Rosa Östh och Kr335 av Ulla Tillander, utan där handlar det om kostnadsansvaret för de arkeologiska utgrävningar som måste ske när man har hittat intressanta och viktiga fynd på platser där man kanske har planerat bostadsbebyggelse. Motionärerna menar att staten bör ta större ansvar för utredningsoch utgrävningskostnaderna. Som det nu är får företagaren, exploatören, ofta betala orimliga summor, innan eventuellt byggande kan komma till stånd. Gäller markexploateringen bostadsbebyggelse, blir det i slutänden så att bostadskostnaden påverkas. Uppfattningen att statens kostnadsansvar måste bli större i sådana här sammanhang kommer, med anledning av bl.a. centermotionerna, till uttryck i reservation 1, som jag härmed yrkar bifall till. Herr talman! Jag vill nu beröra punkt 8 i hemställan i kulturutskottets betänkande nr 1. Utskottet föreslår riksdagen att avslå motion Kr270, som handlar om fäbodar. Utskottets hänvisar i sin motivering för avslag till att en liknande motion avslogs i fjol men uttrycker också sin tillfredsställelse över att frågan om hur fäbodbruket skall kunna bevaras uppmärksammas inom de län där fäbodbruk ännu förekommer i större utsträckning. Därför anser utskottet att det inte finns anledning för någon riksdagens åtgärd med anledning av motionen. Jag tycker att det är en svag motivering. Jag yrkar bifall till reservation 3, vilket innebär ett bifall till motion Kr270. Motiveringen för utskottets avslag på centermotionen i fjol, den motion som löd ungefär likadant som årets motion, var bl.a. att man skulle vänta på att en inventering i Kopparbergs län skulle bli klar. Sedan skulle det kunna hända saker. Vi i centern trodde litet på den positiva anda för fäbodkulturens fortlevnad som rådde, åtminstone i form av vackra ord från utskottsmajoriteten. Ingenting har dock hänt från statsmakternas sida sedan sist. Därför är vi från centerns sida angelägna om att backa upp motion Kr270 och också att i reservationen uttrycka vår mening. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. På nytt hänvisar utskottet till de åtgärder som gjorts i Jämtlands och Kopparbergs län för att för hela landets del rädda något så unikt som fäbodkulturen. Utskottet hänvisar till bl.a. den sammankomst som i augusti i år har hållits med företrädare för länsstyrelserna i Jämtlands och Kopparbergs län, lantbruksnämnden i Kopparbergs län, länsmuseet i Jämtlands län och Stiftelsen Turismutveckling i Östersund. Det är riktigt att en sådan sammankomst har hållits. Jag vill understryka det som utskottet redovisar i sin skrivning, nämligen att deltagarna ”vid en sammankomst i augusti 1989 diskuterat olika åtgärder”. Deltagarna redogjorde för fäbodbrukarnas problem, och jag återger några av dessa problem: —- Fäbodbrukarna upplever sig motarbetade av myndigheterna, exempelvis av taxeringsmyndigheterna, som i vissa fall taxerar fäbodar som fritidshus, eller kommunen, som tillåter olämplig bebyggelse. Är inte detta en riksangelägenhet? — Vid brukningscentrum försvåras hävden av mark genom olämplig exploatering. — Skogsbruket i anslutning till fäbodar upplevs ofta som problem. Det är då framför allt kalavverkning, markberedningar och markavvattning nära vallen som upplevs mest negativt. — Turisterna upplevs både som problem och som en tillgång. Besöken måste styras till de fäbodar där man vill ta emot besök. — På vissa håll är det brist på lämpliga djur. Räcker det inte med denna uppräkning? Nej, tydligen inte. Utskottsmajoriteten vill fortfarande inte tillstyrka ett förslag, som skulle utmynna i att en utredning om fäbodkulturen kommer till stånd. På sammankomsten, som hölls i Sveg, tog man även upp vad som kan göras eller bör göras för fäbodkulturens utveckling. En omvärdering måste ske. Och nu ber jag att hela Sveriges riksdag lyssnar. Nu handlar det nämligen inte längre bara om en angelägenhet för Jämtlands och Kopparbergs län. Staten måste på ett mer påtagligt sätt så att säga köpa den naturoch kulturvårdsnytta dessa brukare utför. Begreppet bidrag måste arbetas bort. Ett projektpaket om utbildning bör snarast tas fram. Utbildningen bör omfatta minst en månad och vara förlagd huvudsakligen till någon eller några fäbodar. Utskottet talar också om att Stiftelsen Turismutveckling i Östersund har ett sådant utbildningspaket klart. Det har stiftelsen inte. Det har talats om att ett sådant utbildningspaket borde tas fram. Ytterligare en sak som jag anser är en riksangelägenhet är att sedvanerätten utreds. Jag tycker att allt detta räcker för att övertyga utskottsmajoriteten om att det är angeläget, riktigt och brådskande att riksdagen ger regeringen till känna att en utredning om fäbodbrukets bevarande och utveckling kommer till stånd. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! Jag vill först gratulera Lars Ahlström till att han använde det fina pedagogiska hjälpmedlet bilden. Jag var också mycket imponerad av den dramatiska framställningen och den grundliga genomgången av vad det är fråga om när det gäller Ostindiefararen Götheborg och vad detta fynd innebär och kan innebära. Eftersom det är svårt för att inte säga omöjligt att avyttra sådana fynd, skulle det i detta fall för en gångs skull kunna ske något och man skulle kunna göra ett undantag. Då är alltså regeringens roll i sammanhanget, att ingripa nu, mycket prekär och efterlängtad. Det gäller oppositionens motion där även miljöpartiet de gröna finns med. Det är alltså fråga om försäljning av dessa porslinsskärvor, som skulle kunna finansiera den vidare forskningen kring dessa fynd. Jag har en mycket lätt uppgift att yrka bifall till denna motion, dvs. Kr286. Skrivningen i betänkandet har fått en sådan utformning att det helt enkelt hänger på regeringen att något sker i denna fråga till glädje för många göteborgare hoppas jag. I kulturministern frånvaro vill jag ge honom en uppmaning. Ta chansen, herr kulturminister, och gör något i denna frågan. Kulturutskottets betänkande 1 handlar i övrigt ganska mycket om vårt möte med tiden — historisk tid i form av fornlämningar, i detta fall ett skeppsvrak. Det finns andra sådana skeppsvrak runt våra kuster. Det handlar också om huruvida ett skepp skall definieras som skeppsvrak efter 100 eller 150 år. Det handlar ju ofta om att personer får ensamrätt på att bärga sådana vrak. Därför kan tiden vara ganska avgörande. Det uppstår alltså svårigheter att bedöma var det nationella intresset att bevara fornlämningar kommer i konflikt med den situation där det allmänt sett inte är något riksintresse att låta ta bort vraken. Detta berör speciellt det som Margareta Fogelberg tog upp, nämligen de stigande kostnaderna i samband med arkeologiska undersökningar för exploatörer i byggföretag i städer med medeltidskärnor. I detta sammanhang har Sigtuna nämnts, som utskottet har gjort ett studiebesök i. Det gäller även Skara och Visby. Det är klart att det i framtiden kommer att ställas allt större krav på det allmänna när det gäller insatser vid bevarandet av kulturellt värdefulla byggnader och miljöer lika väl som kulturlandskapet. Jag kan denna gång bara uttrycka sympati för reservation 1. Till sist skulle jag vilja ta upp en motion från två miljöpartister om fäbodvallarna. Stina Eliasson, som kanske är den mest initierade i kammaren i detta sammanhang, har pläderat mycket vältaligt för att något skall göras. Hon har tydligt belyst vilka svårigheter som finns. Nu menar jag att utredningarnas och inventeringarnas tid är förbi. Det finns tillräckligt med beslutsunderlag. Nu krävs det handling för att fäbodbruket skall göras till en aktiv del i ett fungerande jordbruk. Jag yrkar därför bifall till reservation 3, vilket innebär bifall till motion Kr270.

Herr talman! Det betänkande som nu behandlas gäller kulturmiljövården. I betänkandet tas ett antal motioner upp. Många av motionerna berör frågor kring innehållet i kulturminneslagen, som trädde i kraft vid det senaste årsskiftet efter bestämmelser som har anknytning till denna. Jag vill till Lars Ahlströms stämningsfulla anförande säga följande med anledning av hans beskrivning av problemen kring porslinsskärvorna från Ostindiefararen Götheborg. Utskottet vill för sin del peka på att det här är fråga om fynd som innehåller ett mycket stort antal skärvor, ca 2 miljoner vägande 2 ton. Och det kan medföra stora olägenheter och kostnader att bevara samtliga dessa för framtiden. Vidare säger ett enigt utskott följande: ”Det bör inte ankomma på utskottet att — utöver vad som innefattas i det förut sagda — göra något uttalande om regeringen nu eller i framtiden bör ge tillstånd till försäljning av fynd från Ostindiefararen Götheborg.” Med detta vill jag understryka att ett enigt utskott har redovisat de faktiska förhållanden som nu gäller. Herr talman! Jag vill nu kommentera de tre reservationerna och börjar med den borgerliga trepartireservationen, som handlar om kostnadsansvaret för arkeologiska undersökningar. Först vill jag påpeka att det, om jag förstått resonemangen i utskottet rätt, inte råder någon delad mening vad gäller syftet med arkeologiska undersökningar. Utskottet har också redovisat att åtgärder har vidtagits som belyser ansvaret för de s.k. arbetsföretagen enligt kulturminneslagen. På s. 7 i betänkandet redovisas tillgängliga bidragsoch lånemöjligheter. Enligt vad utskottet inhämtat har ingen låneansökan avslagits. Visst visar medelstillgången att medlen har gått åt, men redovisningen visar också att regeringen tar den här frågan på allvar, eftersom man tydligen har tillgodosett kända lånebehov. I reservationen framförs önskemål om att öka bidragsdelen, vilket i sin tur skulle ge en ökad förståelse bland allmänheten för den huvudprincip som gäller på området. Den huvudprincip som man syftar på är förhoppningsvis den som beskrivs i kulturminneslagen och där det klart uttalas att kostnadsansvaret för arkeologiska undersökningar skall ligga på arbetsföretaget med vissa undantag. Vad reservanterna menar med ökad förståelse hos allmänheten förstår jag inte, möjligen att intresset hos det s.k. arbetsföretaget skulle öka något om större bidrag utgick. Men jag är ändå osäker på vad reservanterna avser, eftersom verksamheten är reglerad i kulturminneslagen och riksantikvarieämbetet — tillsammans med några få länsmuseer — nu är det enda organ som arbetar med arkeologiska undersökningar, beroende på att inga andra har den kompetens och den kapacitet som behövs. Vad gäller medelstilldelningen förutsätter jag att regeringen också fortsättningsvis tillgodoser uppkomna behov utifrån den modell som nu används. Beträffande medelstilldelningen till riksantikvarieämbetet i övrigt kan man notera regeringens intresse genom det svar utbildningsministern gav på Sylvia Petterssons fråga här i kammaren i går. Där svarade utbildningsministern att man i budgetberedningen inför 1990/91 prövar förutsättningarna för att ytterligare öka anslaget till riksantikvarieämbetet. Utbildningsministern menar, liksom Sylvia Pettersson, att de tidigare beredskapsmedlen har spelat en stor roll. För att lösa problemen bör olika handlingsvägar prövas. Utbildningsministern avslutar sitt svar på följande sätt: ”Enligt min och arbetsmarknadsministerns gemensamma uppfattning behöver dock frågan om kulturoch arbetsmarknadspolitikens framtida samordning ses över i särskild ordning. Jag räknar med att återkomma till detta i budgetpropositionen 1990.” Det är ju til syvende og sidst riksantikvarieämbetets resurser, i samverkan med regionerna, som är det avgörande. Med det anförda yrkar jag avslag på reservation 1. I reservation 2 angående konkurrens vid arkeologiska undersökningar anför moderaterna kritik mot en rådande monopolsituation. Riksantikvarieämbetet utför i dag, tillsammans med regionala museer, de flesta arkeologiska undersökningarna. Reservanterna påpekar också att det rent formellt inte finns något som hindrar, att även andra aktörer än de som nu utför sådana undersökningar utnyttjas för ändamålet. Naturligtvis vore det önskvärt att resurserna var större, och detta även ute på regional nivå. Utredningen ”Kultur i hela landet” andas också sådana tankar. Utredningen är just nu föremål för remissbehandling, och jag vill inte föregripa vad som kommer fram på den här punkten. Men i sak tycker jag att vi i första hand skall öka kompetensen, så att riksantikvarieämbetet har litet fler aktörer att spela med. Egentligen är det avsaknaden av fullvärdig kompetens i regioner och företag som i stort försvårar möjligheten att anlita utomstående. I kulturminneslagen uttalas också mycket tydligt att kompetensen är viktig. Jag kan nämna att några konsultföretag arbetar för att komma in på marknaden. Ett av dem arbetar gentemot kommunerna genom att serva dem med att tala om var i kommunen det är fritt från fornlämningar. Ett annat företag kan eventuellt bli samarbetspartner med riksantikvarieämbetet. Men det finns flera frågetecken att ta bort innan det kan bli av. Att kraven på kompetens och kapacitet är så högt ställda beror ju på att staten kan få gå in och betala när arkeologiska undersökningar utförts felaktigt eller bristfälligt. Ytterligare ett annat företag ville göra en undersökning i Haninge kommun, men länsstyrelsen beslutade att riksantikvarieämbetet skall utföra denna. Länsstyrelsens beslut har överklagats, och det kommer att bli en prövning av detta. Låt oss avvakta vad som nu sker men inte tumma på kulturminneslagen. Med det anförda yrkar jag avslag på reservation 2. Slutligen reservation 3 som tar upp frågor kring bevarande av fäbodbruket. I reservationen beskriver centern och miljöpartiet behoven av aktiva insatser från samhällets sida, samtidigt som man noterar att vissa lovvärda initiativ och åtgärder vidtagits. Reservanterna anser dock inte att detta är tillräckligt, utan menar att regeringen skall ta initiativ till en särskild utredning, som skall belysa fäbodbruket ur miljöoch näringspolitiska aspekter. Först vill jag säga att reservanternas begäran nog ligger på gränsen till vad kulturutskottet har att handlägga inom sitt arbetsområde. Men låt detta vara — kulturmiljö och kulturturism har ett brett spektra. Låt mig i stället redovisa vad som hänt sedan utskottet förra året behandlade motioner med liknande innehåll. Jag utelämnar vad utskottet beskriver på s. 22 och 23 i betänkandet, inte därför att det är ointressant utan därför att det borde ha räckt som redovisning av pågående lokala insatser som görs i de län där fäbodbruket finns. Jag vill i stället fylla på argumenteringen från utskottets tidigare diskussion, där majoriteten ansåg att utvecklingen bäst skedde genom insatser på lokal nivå. Först vill jag peka på den framtidsstudie som Dalarnas forskningsråd har tagit fram sedan våren 1988 och färdigställt i augusti 1989. Stu dien har fått titeln ”Kulturlandskap i förvandling — En framtidsstudie i Dalarna om odlingslandskapets villkor”. Man har först kartlagt situationen i hela länet. Just nu studerar man konsekvenser och alternativ mer i detalj för några områden i olika landskapstyper. En särskild rapport om detta kommer senare under året. Allt material som kommer fram vid detta särskilda projekt skall ses tillsammans med länsstyrelsens avgränsning av riksintressanta områden för naturoch kulturminnesvård och den inventering av ängsoch hagmarker som pågår. Studien visar att fäboden i dag har spelat ut sin roll som inkomstkälla för jordbruket, men att fäbodarna har ett stort kulturhistoriskt värde. Naturligtvis finns det en viss kompletterande inkomsteffekt i ett fäbodbruk, men det bedrivs kanske mest i kulturmiljövårdssyfte och i visst turistsyfte. I viss mån — och kanske inte så liten — är det också ett komplement för de småbrukare som finns i området. Diskussioner förs nu aktivt kring dessa frågor både i Dalarna och Jämtland. Jag vill nämna, liksom Stina Eliasson, några punkter från det senaste sammanträdet som samarbetsgruppen hade, men jag tänker inte upprepa det som Stina Eliasson tog upp i det här sammanhanget. Vid sammanträdet togs sådana frågetecken upp som att frågor om djurhållares rätt till bete är ständigt återkommande och upplevs som ett stort problem. Hushållningssällskapet får årligen många frågor om detta. Traditionen att ta till vara fäbodprodukter håller på att försvinna. Det upplevs som angeläget att utbildningen av fäbodbrukare anordnas. Dessa skall även kunna verka som avbytare. Det finns en mängd sådana här frågetecken som togs upp på mötet. Det var just de frågetecknen från mötet som Stina Eliasson just läste upp, och det finns ytterligare några. Men jag skall inte förlänga uppräkningen genom att nämna dem. Vi vet båda två vilka punkter det handlar om. Jag vill däremot nämna att man också vid detta möte redovisade vilka stödformer som finns i dag. NOLA-stödet utgår till brukare i Kopparbergs och Jämtlands län. Investeringsstödet, det s.k. Norrlandsstödet, finns tillgängligt. Man redovisade också att vissa besparingsskogar och kommuner i huvudsak bidrar med material till gärdesgårdar och byggnader. Efter detta konstaterande var det dags för mötet att fundera kring åtgärder. De förslag till åtgärder som Stina Eliasson räknade upp finns med bland dessa, men det finns ytterligare ett antal punkter i det här programmet. Herr talman! Jag vill avrunda mitt anförande med att säga att jag med utgångspunkt i detta lokala arbete förväntar mig att tydliga förslag kring fäbodbruket skall resultera i de lösningar som vi i utskottet är helt överens om. Jag anser därmed att det är onödigt med ytterligare en utredning. Man håller ju på att ta fram konstruktiva förslag om hur man skall lösa detta bl.a. inom Dalarnas forskningsråd och inom det samarbete som sker mellan Jämtland och Dalarna, där huvuddelen av detta fäbodbruk finns. Man säger också enstämmigt att detta är något som vi skall vara mycket rädda om. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 3, i vilken man vill att en särskild utredning tillsätts. Herr talman! Härmed vill jag yrka bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande 1989/90:1 på alla punkter och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Leo Persson sade med anledning av mitt yrkande om bifall till reservation nr I att ingen låneansökan för sådana här arkeologiska undersökningar har blivit avslagen. Det är alldeles sant, men de bidrag och lån man kan få täcker inte mer än litet drygt hälften av de verkliga kostnaderna. Man får bara hjälp till det rent arkeologiska arbetet och inte till kostnader för maskiner och annan arbetskraft. Leo Persson kunde inte förstå hur allmänheten skulle få en ökad förståelse för sådana här insatser. Det kan jag tala om. När man, särskilt i mindre orter, arbetar med förnyelse av stadskärnorna finns ett mycket stort intresse. Människor följer detta arbete, och inte minst är man intresserad av vad det kommer att kosta att bo där. Om staten gör en insats tycker människor att de kan betala en krona extra på hyran för att få en trevlig boendemiljö. Det är ju så med vår utmärkta svenska byggnadsstandard att den fungerar mycket bra när det gäller nybebyggelse men att den passar mycket dåligt i äldre områden där man måste ta hänsyn till fasader, använda särskilda material till taken, specialsnickra fönster osv.
Herr talman! Jag vill först något kommentera det Leo Persson sade om fäbodarna i Dalarna. Det han sade var så pass gediget och detaljerat att jag inte kan ge mig in i den polemiken, vilket däremot Ragnhild Pohanka mycket väl skulle kunnat göra. Jag tycker att Stina Eliasson har redogjort mycket bra för frågan tidigare, och jag vidhåller mitt bifall till reservation nr3. Jag instämmer i den mycket positiva skrivning som finns i betänkandet om Ostindiefararen Götheborg. Jag har därmed en förhoppning om att regeringen skall agera så att det blir ett positivt resultat av motionen.
Herr talman! Leo Persson citerade från den positiva skrivningen i utskottet i den här frågan. Han uppehöll sig då vid den stora mängden porslinsskärvor, vilket också jag gjorde. Det känns i och för sig kanske något överflödigt att ytterligare betona att bollen faktiskt ligger hos regeringen. Men jag vill gärna citera ett par rader till för att ge ytterligare eftertryck åt det vi känner. I betänkandet står: ”Som framgår av den i det föregående lämnade redovisningen torde bestämmelserna i kulturminneslagen dock inte utgöra något hinder för regeringen att i ett enskilt fall lämna tillstånd till försäljning av fornfynd”. I kommande mening sägs att detta endast kan ske ”i undantagsfall”. Om man menar något med uttrycket ”i undantagsfall” kan jag inte se något klarare undantagsfall än det som föreligger. Man har fullföljt en vetenskaplig undersökning och dokumenterat den i bokform med bl.a. två kända professorer som medförfattare. Dessutom har man 2,5 miljoner skärvor kvar. Det är min förhoppning att regeringen verkligen begagnar denna möjlighet. Det skulle naturligtvis betyda mycket för det fortsatta arbetet och skulle vara en stimulans för alla de människor som har ett kulturhistoriskt intresse. Jag anser inte att man skall förmena de människorna, liksom den skara av konstnärer som jag också nämnde som har ett intresse att använda dessa skärvor.
Herr talman! Min tanke var just att jag skulle spara litet grand från mina minnesanteckningar från samarbetsgruppens sammanträde så att Leo Persson kunde ta upp det, eftersom jag förstod att också Leo Persson har de här anteckningarna. Anser inte Leo Persson att fäbodbruket är av riksintresse? Han säger att den här frågan skall hanteras på lokal nivå. Javisst, det är det vi har gjort. Vi har varit mycket duktiga i Kopparbergs län och i Jämtlands län som har uppehållit den här viktiga kulturen såsom den är i denna dag. Jag är imponerad av den forskning som pågår i Kopparberg. Det är viktigt med forskning. Jag blir litet förvånad över en slutsats som kommer fram i forskningsrapporten, nämligen att fäbodbruket inte har någon betydelse för inkomsten för dem som arbetar i jordbruk och liknande. Den erfarenheten har inte jag. Under landsbygdskampanjen har det på många håll mycket starkt understrukits, i varje fall i vårt län, från de människor som arbetar med fäbodar att dessa står för en viktig del av den samlade inkomsten. I motionen om fäbodbruket tas bl.a. upp bevarande av SKB, dvs. Svensk Kullig Boskap; fjällkor och rödkulla, som är den ursprungliga och uthålliga gamla svenska lantrasen, som är lämpad för valldrift och hårda klimatoch terrängförhållanden. I den sammankomst som hölls i Sveg i Härjedalen poängterades också att det fanns en oro över att en lämplig djurras inte längre skall kunna finnas kvar. Här i riksdagen anser vi att det är ett viktigt riksintresse att vitryggig hackspett, varg och alla möjliga utrotningshotade djur skall vara kvar, och jag tycker att det är lika angeläget att bevara de gamla svenska husdjursraserna. Det kan inte bara vara ett intresse och ett ansvar för Jämtlands och Kopparbergs län. Vid sammankomsten i Sveg tog man också upp sedvanerätten och taxeringsmyndighetc. nas negativa roll i sammanhanget. Det är synd att Leo Persson inte kan backa upp fäbodkulturen, som har bevarats så pass länge, som vi slåss för och kommer att fortsätta att slåss för i Kopparbergs och Jämtlands län. Fäbodbrukarna känner otrygghet, och staten borde kunna ställa upp med någonting för detta riksintresse.
Herr talman!

Det kan även bli fråga om att någon annan skall vara med och finansiera det hela. Till Lars Ahlström vill jag sedan säga att vi alla är medvetna om att dessa skärvor finns. Stina Eliasson säger att fäbodarna är ett riksintresse, och det har vi skrivit iutskottsbetänkandet. Det bör observeras att ambitionen i det lokala arbetet är att fäboden skall kunna bli en betydelsefull del av näringarna där uppe. Det kan man konstatera när man i en av utvecklingspunkterna läser följande: Någon fäbod som är samarbetsvillig bör medverka i ett projekt och utveckla fäboden. Syftet är då att lyfta fäboden från nuvarande stadium till det då fler djur och brukare levde på vallen. Det är väl ett sätt att försöka lyfta upp fäboden så att den får en ännu större betydelse. Jag vill för Stina Eliasson framhålla att de som arbetar lokalt känner att de har utskottet med sig och känner ett stöd för att kunna gå vidare. Det är alltså ett samverkande arbete som pågår med hjälp av kulturutskottet och länen, som har dessa bekymmer — jag vill egentligen inte kalla det bekymmer, då det är någonting som vi skall vara mycket stolta över.
Herr talman! Jo, jag är mycket glad och tacksam över att utskottets majoritet understryker att fäbodarna är ett riksintresse, klappar oss på huvudet och tycker att vi är duktiga i Jämtlands och Kopparbergs län — och det är vi. Men det räcker inte med vackra ord, utan det måste också bli handling. När det gäller stödformerna kan jag nämna NOLAstödet, dvs. naturvårdsverkets åtgärder i odlingslandskapet. Det gäller bara en del av fäbodbruket, och anslaget till NOLA är litet. Det är samma sak med riksantikvarieämbetets möjligheter att med sina bidrag backa upp fäbodbrukarna och fäbodväsendet — de medlen är för små. Vi kommer inte att ge oss. Från centerns sida skall vi fortsätta att påminna riksdagsmajoriteten om att detta är ett riksintresse, som bör vara lika angeläget som Hornborgasjön, Tåkern, vitryggig hackspett, varg och allt annat som anses vara så oerhört viktiga riksintressen. De är viktiga, men utelämna inte fäbodarna!

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 3 tas alltså upp frågan om folkrörelserna, och där behandlas fem motioner, som alla syftar till att de ideella folkrörelserna skall få ökat samhällsstöd. Kulturutskottet har, som Stina Gustavsson sade, vid flera tillfällen behandlat just denna fråga, och vid varje tillfälle har utskottet understrukit den stora betydelse som folkrörelserna har spelat och alltjämt spelar i samhällets utveckling. Kulturutskottet understryker åter att ett aktivt föreningsliv är av stor betydelse för att människorna skall bli delaktiga i det fortsatta samhällsbyggandet, och att det därför är viktigt att samhället ger stöd till dem som arbetar ideellt. Grunden för en levande och vital demokrati är våra folkrörelser. Inga andra organ aktiverar fler människor. Inga andra organ kräver av sina medlemmar mer av idealitet, engagemang, arbete och ekonomiska insatser än våra folkrörelser. I gengäld får medlemmarna och ledarna kunskaper och erfarenheter, möjligheter till gemenskap och personlig utveckling, inflytande över den egna rörelsen och förutsättningar att påverka samhällsutvecklingen. Våra folkrörelser aktiverar också idé och samhällsdebatten, bidrar till berikande kulturaktiviteter och gör det möjligt för många människor att få ett rikt fritidsliv. De svenska folkrörelserna utgår också från en stark tilltro till människan och till människans förmåga.

De som ställer upp som ledare gör här ett ovärderligt samhällsarbete. Inte minst gäller det de ungdomsledare som satsar stora delar av sin fritid och sitt engagemang på att den unga generationen skall fostras i demokrati och få en meningsfull fritid. På den punkten är Stina Gustavsson och jag helt överens. Det finns alltså all anledning för samhället att stödja våra folkrörelser och därmed också de ledare som gör det möjligt att genomföra verksamheten. Det görs också stora insatser från samhällets sida. Staten satsar, enligt riksrevisionsverket, direkt och indirekt mellan 3 och 5 miljarder kronor om året. Därtill kommer det stöd som kommunerna ställer upp med. Det är viktigt att de resurser som satsas också används på ett för föreningslivet bra sätt. Samhällets bidragskonstruktion får inte hindra verksamhetsutvecklingen, utan måste vara konstruerad på ett sådant sätt att folkrörelserna har möjligheter att utveckla sin egen verksamhet efter sina egna förhållanden. Det pågår också en intensiv diskussion om samhällsstödet till våra folkrörelser. Inte minst gäller det inom våra folkrörelser. Folkrörelseutredningen lade förra hösten fram sitt betänkande Mål och resultat, vilket nu också har remissbehandlats. Betänkandet har tagits väl emot av föreningslivet. Flera av kraven som finns i de motioner vi nu behandlar stämmer också överens med folkrörelseutredningens förslag, liksom även med de synpunkter som har kommit in från de olika folkrörelserna. Det pågår nu ett arbete inom regeringskansliet, och flera förslag kommer att finnas med i den budgetproposition som förväntas. Utredningen Kultur i hela landet tar också upp den viktiga roll som folkrörelserna generellt har för en aktiv kulturverksamhet. Det pågår således flera diskussioner och det pågår arbete inom regeringskansliet. Därför finns det ingen anledning att föregå det arbetet. Jag vill här yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Stina Gustavsson tar upp det ledarskap som berörs i reservationen. Låt mig säga att jag helt delar uppfattningen att det är oerhört viktigt att vi har ledare i våra folkrörelser. Det är ledarna som gör det möjligt att driva en bra verksamhet. Utan ledare finns det heller ingen möjlighet att utveckla verksamheten. En fråga är då hur ledarna skall kunna ersättas ekonomiskt. Här vill jag hänvisa till det stöd som ges till folkrörelserna och till det arbete som pågår. Får jag också ta upp en annan sak som pågår. Ulf Lönnqvist gav för en tid sedan i uppdrag till en utredare att titta på hur man kan underlätta ledarskapet. Arne Ahlström, som utredaren heter, har också lagt fram ett förslag, där han påpekar hur viktigt det är att våra ledare har möjligheter att t.ex. få utbildning, att det är viktigt att vi höjer ledarnas status och även att vi ser till att det finns möjligheter att ta ledigt för att kunna fungera som ledare. Efter den rapport som han nu har lagt fram har han fått i uppgift att lägga fram ytterligare förslag. Man väntar sådana förslag under höstens gång. Den fråga som Stina Gustavsson tar upp är precis vad Arne Ahlström skall titta på. I fredags träffades representanter för idrottsrörelsen och diskuterade tillsammans med regeringen precis det som har berörts här, nämligen ledarskapet och de problem och hinder som finns i dag för att kunna rekrytera ledare och framför allt för att behålla de ledare som vi har. Det är alltså en hel del som pågår för närvarande. Vi anser från utskottets sida att det inte finns anledning att just nu tillstyrka de krav som ställs i reservationen utan yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till de reservationer i det här betänkandet där vi moderater finns antecknade. Det gäller här gamla välkända motioner och reservationer. Jag skall därför fatta mig ytterst kort i mitt anförande. När det gäller regleringen av yrkestrafiken är det så att vi moderater har sagt, säger och kommer att säga framöver att de krav man skall ställa på dem som bedriver yrkestrafik är att de kan framföra passagerare och gods på ett säkert sätt. Andra prövningar behöver inte förekomma i det här sammanhanget. När det sedan gäller huvudmannaskapet avseende trafik i egen regi är vi moderater mycket tveksamma till att en stor del av trafiken i kommunerna i dag bedrivs i kommunernas egen regi. Vi menar att den som kan bedriva en verksamhet bäst och billigast för skattebetalarna skall bedriva verksamheten. Kommunala eller offentliga företag skall inte ha någon förtursrätt till den. Jag tror att en stor majoritet av svenska folket är överens med oss när vi säger att det egentligen är ointressant vem som är ägare eller vem som står för en viss verksamhet: Det viktigaste måste vara att verksamheten fungerar. Om jag åker med ett bussbolag som transporterar mig snabbt, säkert och billigt, bekymrar jag mig inte för om det ägs av kommunen eller av ett privat företag. Vårt huvudmål måste trots allt vara att se till att medborgarna får så mycket som möjligt för sina pengar. Det kan inte vara något egenintresse, som det i dag tyvärr i alltför stor omfattning är, att olika verksamheter tvunget skall bedrivas i offentlig regi. Fru talman!

Tror ni verkligen inte att privata företag kan klara det här? Fru talman! Med det här inlägget ber jag att än en gång få yrka bifall till de reservationer som moderaterna står bakom.

Fru talman!

Det gäller också konkurrensfriheten, att få konkurrera med fria priser, med fritt utbud och med en fri servicegrad.

Där är inte utbudet viktigast, och där hindras hänsynen till den som vill etablera sig och tillgodose efterfrågan. Det är därför socialdemokratin, tillsammans med vpk och miljöpartiet, ideologiskt dess värre står på ena sidan och de som omfattar den liberala ideologin på den andra. När det gäller regleringen av yrkestrafiken är det glädjande att socialde mokratin och regeringen har accepterat en del lättnader. Steg för steg får man backa från hittills under decennier intagna ståndpunkter. Men det går sakta, och ännu har man inte gått tillräckligt långt.

Tyvärr finns det i botten t.o.m. en tanke om att något slags huvudmän skall utöva någon form av tillsynsverksamhet, ja, rent av operatörsskap. Man menar t.o.m. att kommuner och landsting mer eller mindre direkt skall vara huvudmän för taxioch bussverksamhet. Detta är med tanke på att kommuner och landsting samtidigt är de största kunderna i dessa sammanhang en helt otillständig ordning. Det är ingenting annat än en form av samtidigt upphandlingsoch producentmonopol. Och varför i all sin dar finns det något intresse av att skydda sådan verksamhet som busstrafik? När det enda stora företaget, SJ Buss, nu skapar sig en position genom att köpa upp guldägget GDG:s bussverksamhet framställs det, samma dag som vi läser om detta i tidningarna, som en sensation att det lilla företaget Ramkvillabuss nu minsann skall bli först med att få trafikera sträckan Småland-Stockholm också mitt i veckan. Detta kallas veckoslutsbuss mitt i veckan. Vilken fantastisk avreglering! Vi i folkpartiet anser inte att detta är tillräckligt. Det finns inte något konsumentintresse som talar för ett behållande av regleringarna på detta område, utan de bör tas bort. Det finns således, fru talman, ett gott underlag för vårt yrkande om bifall till reservation nr-1. Bakgrunden till reservation nr 2 är att näringsfrihetsombudsmannen i samband med genomförandet av länstrafikoch länshuvudmannareformen uttalade som önskvärt att det skulle införas en regel som förhindrar en ökad egenregiverksamhet bland trafikhuvudmännen. Denna linje backades också upp av Svenska transportarbetareförbundet. Förbundet uttalade att all erfarenhet talar för att samhällets kostnader i entreprenadfallet vida understiger kostnaderna i den offentligt drivna trafiken. Det finns hittills inga erfarenheter som tyder på motsatsen — tvärtom. Det visar sig att på de områden där Länstrafiken, som verksamheten ofta kallas, huvudsakligen driver trafiken i egen regi förekommer det krångel och byråkrati och monopoltendenser. De som skall betala får inte lägre kostnader. Jag syftar då å ena sidan på resenären. Men eftersom kostnaderna ofta blir så stora att de skulle skrämma bort resenärerna vänder man sig å andra sidan många gånger till delägarna, kommun och landsting, som får punga ut med den ena miljonen efter den andra. Många av ledamöterna här i kammaren har i kommunfullmäktigeförsamlingar fått bidra till att pytsa ut miljon efter miljon till länstrafiken, bara för att nästa gång få se att man kommer tillbaka och vill ha ett par miljoner till. Detta är inte uttryck för näringsfrihet och lika konkurrensförhållanden och inget som vi i folkpartiet vill ställa oss bakom. Jag anser att det finns en god grund för att yrka bifall också till reservation nr 2. Jag vill till slut, fru talman, bara också något beröra utskottsmajoritetens uppfattning i frågan om kvittoskrivande och registrerande taxametrar, som det märkligt nog har avgivits en reservation emot. Samhället har ett intresse av att affärsverksamheten för den rörlige affärsmannen skall följa ungefär samma regler som verksamheten för den som bedriver en mera fast näringsverksamhet. Därför bör man kunna redovisa sina inkomster och utgifter på ett godtagbart och korrekt registrerat sätt, så att redovisningen kan revideras och på annat sätt kontrolleras. Det finns också ett konsumentintresse av att resenären kan erbjudas en registreringsmetod som visar kostnadens storlek och ger ett automatiskt utskrivet kvitto. Kassaapparaten bör dessutom ha någon godtagbar kontrollfunktion. En sådan metod har utformats i samråd med näringens företrädare och fabrikanterna och bygger på en kvittoskrivande och registrerande taxameter. Det är desto mer värdefullt att en sådan gemensam nämnare finns när taxinäringen nästa sommar skall avregleras. Då blir det möjligt för många fler att etablera sig och konkurrera. Det pris som man får betala för detta är en ordning som kunden kan lita på. Vi vet alltför väl att det i dag tyvärr förekommer fusk inom det här området med de hittillsvarande taxametrarna. Dessa ger visserligen en prisuppgift, men det finns inte särskilt mycket av kontrollfunktion, bara en plombering som det ganska lätt kan fuskas med. Gång på gång får vi i tidningarna läsa om razzior och stora förluster för kunderna, ofta dessutom offentliga kunder. Detta är inte tillfredsställande, och dessa problem kan lösas. I glesbygd kan man förvisso ibland inte använda den vanliga taxibilen till avtalsbunden trafik, dvs. i huvudsak skoltrafik. Det finns för sådana fall redan i dag en möjlighet till dispens. Reservanterna vill nu gå ett stycke längre och undanta också den vanlige taxiägarens två å tre taxibilar från kvittoskrivande och registrerande taxametrar. Det finns ingen anledning att öppna slussarna för möjligheter till fusk när dessutom näringens egna företrädare anser att dessa tekniska hjälpmedel ger en god säkerhet också för kunden när denna avreglering kommer. Med hänvisning till detta vill jag med undantag för reservationerna nr 1 och 2 yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Ökningstakten inom trafikens område är mycket hög, och prognosen framåt ser inte ut att innebära någon förändring. Trafiken kommer att fortsätta att öka. Med en ökad trafik höjs också antalet olyckor, som inte alltför sällan får stora tragiska konsekvenser för de berörda och inblandade. Vi har därför här i riksdagen ett oerhört ansvar för att verkligen vidta alla de åtgärder som kan vidtas för att öka trafiksäkerheten. I samband med svåra bussolyckor uppkommer frågor om vilka ytterligare åtgärder som vi kan vidta i busstrafiken. I motion nr T423 tar centern upp dessa frågor, och vi föreslår att uthyrningsrörelse vad gäller tyngre bussar för personbefordran måste knytas till innehavare av tillstånd till yrkesmässig busstrafik. Ansvaret måste alltså knytas till en person som är verksam inom just denna typ av yrkestrafik. Det är det enda sätt på vilket vi kan lösa trafiksäkerhetsfrågorna på detta område. Det är som bekant ofta så att ungdomsgrupper i föreningar av olika slag med dålig ekonomi lånar en billig buss och kör den själv för att hålla kostnaderna nere. Har man otur händer då en olycka. Det är oerhört viktigt att vi nu pekar på de angelägna åtgärder som behövs. Vi kan inte nöja oss med att, som utskottets majoritet gör, säga att man skall följa utvecklingen och vidta åtgärder om sådana bedöms erforderliga i framtiden. Jag yrkar bifall till reservation nr 3 vid detta betänkande. Jag vill också be riksdagens ledamöter och särskilt Anders Castberger att försöka sätta sig in i den situation som enskilda taxiägare ofta befinner sig i ute i glesbygd. Det är fråga om långa avstånd, få gårdar och få hushåll. Glesbygdstaxi har alltså ett mycket litet kundunderlag, som ofta är minskande. Ändå väljer många taxiägare att enträget fortsätta sin verksamhet, trots att lönsamheten definitivt inte är vad den borde vara. Ur samhällets synpunkt är det oerhört värdefullt att glesbygdstaxi finns kvar. Det är många gånger det livstecken som behövs för att de små byarna inte skall dö ut helt och hållet. Det är ganska tryggt att veta att det finns någon möjlighet till central kommunikation. Taxiägarna i glesbygden gör en mycket viktig insats, och de har ofta ansvaret för skolskjuts och färdtjänst. Anders Castberger, jag vet mycket väl att i de fall där taxi används till just sådana samhällsbeställda transporter finns det dispensregler, men det räcker inte. Vi anser att dispensreglerna måste utvidgas. Man måste i rimlighetens namn ha rätt att köra också kundbeställda transporter. Varför skall då vi ställa sådana formella krav på utrustningen att det i praktiken kommer att innebära att taxi ger upp? Varför skulle inte taxiägaren själv få bestämma när det är dags att lägga av, när lönsamheten visar så röda siffror att han tänker: Nu slutar jag? Det beslutet måste taxiägaren själv få ta, det skall inte samhället behöva fatta åt honom. Man måste alltså tillåta generösare dispensregler. Vad vi talar om är ju just frågan om dispens från kravet på kvittoskrivande och registrerande taxametrar. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 4 till detta betänkande.
Fru talman! Det är förvisso riktigt att det är viktigt för samhället att ha en taxitrafikservice också i glesbygden. Det är alltså viktigt att taxi finns kvar. Och det är förvisso långa avstånd där det är långt mellan gårdarna, och där behöver man dels ett vanligt taxifordon för att köra enskilda kunder och samhällsbetalda kunder som åker på vanligt sätt, dels ett större fordon till exempelvis skolskjuts, som kan plocka upp många barn, eftersom skolskjutsen skall åka långt. Jag är rädd för att Karin Starrin är offer för snacket på taxifiket. Det handlar inte om att tvinga någon taxiägare att lägga av. För den taxibil eller särskilda bil för skolskjuts som vederbörande har kan han få dispens vad gäller kravet att sätta in den nya sortens taxameter. Jag måste fråga Karin Starrin: Varför skall vi inte säkerställa att den enskilde kunden skall erbjudas samma service i form av en kvittoskrivande kassaapparat — det är ju vad det handlar om — som vi är skyldiga att erbjuda andra kunder? Varför skall kunden som bor flera mil bort få en sämre service än den som bor i staden? Det handlar inte heller om några stora investeringar. Jag kan gärna redovisa från min egen yrkeserfarenhet inom denna bransch att det i praktiken i stället fungerar så här: Vederbörande taxiägare har två små fordon och ett stort fordon. Det ena fordonet är hans privatbil eller s.k. reservbil, det andra är den ordinarie taxibilen. Om han slipper att ha registrerande taxameter i reservbilen och bara har det i den ordinarie bilen, kan han flytta taxametern mellan bilarna. Det är inte alltid möjligt att erbjuda kunden den service i form av kvitto och korrekta uppgifter som erfordras. Det är inte heller alltid man kan erbjuda samhället denna tjänst. Med detta hänvisar jag återigen till att det inte är nödvändigt att ytterligare utvidga dispensmöjligheterna.
Fru talman! Jag ställde i mitt anförande en fråga till centerpartiet om varför man inte kan tillåta en ytterligare avreglering av yrkestrafiken och ett ändrat huvudmannaskap. Vi vet ju att socialdemokraterna är stockkonservativa på det området — det är ju ett ärligt och öppet spel — men varför tillåter inte centerpartiet privata företagare och deras anställda att i större omfattning bedriva t.ex. busstrafik än vad som i dag sker? Anser ni att privata företag inte kan klara av den verksamheten, då har ni verkligen gått i den fälla som socialdemokraterna sedan länge har gillrat.
Fru talman! Jag kan intyga för Anders Castberger att jag definitivt inte sitter på taxifiken och lyssnar på taxiägarnas snack. Jag vidhåller att vi måste få generösare dispensregler för glesbygdstaxi. Anders Castberger betonar vikten av att den enskilde taxiåkaren ger samma service, oavsett var man bor. Det håller jag absolut med om. Man måste kunna erbjuda en fullständig och fin service.

Det är stora pengar — det är förmodligen en ganska stor del av den totala omsättning som en glesbygdstaxirörelse har. Med rätt vilja kan Anders Castberger inte gärna misstolka centerns krav på något generösare dispensregler. Detta måste naturligtvis avvägas med mycket stor omsorg. Jag tycker att vi alla borde kunna vidgå att den enskilde taxiägaren själv skall bedöma om det är fråga om att avveckla rörelsen eller inte. Det beslutet skall inte vi behöva ta. Men det gör vi, om vi påtvingar taxiägarna en sådan här taxameter. Jag återkommer till Sten Andersson i nästa replik.
Fru talman! Jag misstolkar inte på något sätt centerns ambitioner. Vi är eniga om att det gäller att tillgodose behovet av en bra taxitrafik, också i glesbygden. Men verkligheten är inte den som Karin Starrin påstår. Det var mycket välgörande att få höra att Karin Starrin inte lyssnar på folket i taxifiken, men det är faktiskt just där snacket förekommer: Vi blir utslagna om vi måste skaffa taxameter. Det är underligt, för när man åker med taxibilarna i byarna utanför Junsele så erbjuds man faktiskt mobiltelefontjänst, och en biltelefon kostar 15 000-25 000 kr. att köpa och installera och få körklar. En taxameter kostar faktiskt inte heller så mycket, och definitivt inga 30000 kr. Jag har själv varit med om att utveckla flera av de nya datasystemen. De 30 000-kronorsapparater som Karin Starrin har fått någon uppgift om är de som också innehåller trafikdirigeringsmöjligheter, skrivande trafikdirigering, datorer och möjligheten att få planerade köruppdrag. Då talar vi om någonting helt annat, nämligen kopplingen till taxiväxel, och det är någonting som riksdagen inte skall lägga sig i. Men man skall ha en kassaapparat som är lika säker och funktionell som den som kunden möter när han kommer till en affärsman som har ett fast driftställe. Detta skall också den erbjuda som har ett rörligt driftställe. Jag påstår inte att servicen är dålig i dag, men vi skall inte jämföra med situationen i dag, utan vi skall jämföra med den situation som råder efter den 1 juli 1990 — det är ju vad vi talar om nu.

Fru talman! Årligen brukar vi här i kammaren föra en debatt om ytterligare avreglering eller fortsatt samhällsekonomisk styrning av yrkestrafiken. Det gör vi oavsett om någon proposition lagts fram. Motioner väcks i detta ärende under den allmänna motionstiden, och det är sådana motioner som trafikutskottets betänkande 3 innehåller och som vi nu behandlar. Så sent som den 1 januari i år trädde en ny och kraftigt avreglerad yrkestrafiklag i kraft. Som vi här har hört ger denna lag från den 1 juli nästa år en i princip helt avreglerad taxiverksamhet i landet. I samband med att beslut om avreglering fattades skärptes dock lämplighetsprövningen av dem som ansöker om trafiktillstånd.

Mot detta senare vänder sig moch fp-ledamöterna i utskottet i reservation 1. De vänder sig också mot att trafikhuvudmännen ute i länen har rätten att bedriva linjetrafik. Utskottsmajoriteten anser dock att reglerna om lämplighetsprövning är så väl avvägda att yrkestrafiken kan bedrivas på det sätt som samhället önskar. Det kan inte vara riktigt att man, så som moderaterna och folkpartiet säger, oavsett om man är beredd att ta ekonomiskt ansvar eller annat samhällsansvar för sin yrkesverksamhet skall få yrkestrafiktillstånd tack vare att man är duktig på att köra buss eller lastbil. Det kan inte heller vara riktigt att länstrafikbolag som upprätthåller ett grundläggande trafikutbud ute i länet skall utsättas för helt fri konkurrens. Vi kan inte låta yrkestrafik bedrivas så att någon plockar russinen ur kakan och skattebetalarna får dra det tunga lasset med trafik i glesare delar av landet. Med detta, fru talman, yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2. Vad sedan gäller trafikhuvudmännens trafik i egen regi vill jag göra den kommentaren att utskottsmajoriteten anser att trafikhuvudmännen, eftersom de har både det ekonomiska och det politiska ansvaret för trafiken, själva bör få bestämma hur de vill bedriva trafiken i det egna området. Det bör dock påpekas att det är fritt för trafikhuvudmännen att antingen upphandla trafik av privata bolag eller att bedriva den i egen regi. Det får, fru talman, vara mitt svar på Sten Anderssons i Malmö fråga. Angående säkerheten i busstrafik är utskottet helt överens om att våra regler och bestämmelser skall vara så formulerade att vi inte skall behöva uppleva olyckor orsakade av alltför undermåligt regelverk för förare, fordon och materiel. Här vill jag hänvisa till den utförliga skrivningen i betänkandet om de regler som gäller. Utskottsmajoriteten har ansett att de regler och bestämmelser som i dag finns för tillstånd till uthyrning av bussar är tillräckliga. Men vi har sagt att eftersom olyckor har förekommit — och det är i sig mycket beklagligt — skall regeringen, berörda myndigheter och organisationer med stor uppmärksamhet följa utvecklingen i fråga om omfattningen av bussuthyrning samt, om det skulle visa sig erforderligt, vidta åtgärder. Det kan inte vara riksdagens sak att i detalj föreskriva dessa förutsättningar. Med detta yrkar jag avslag på reservation 3. Låt mig slutligen säga några ord om taxametrar i taxibilar i glesbygden. Utan att blanda mig alltför mycket i debatten mellan Anders Castberger och Karin Starrin kan jag tala om att de förutsättningar som efterfrågas i en motion till riksdagen och de förutsättningar som reservanterna efterfrågar redan i stort sett finns. Riksdagen har alltså ingen anledning att vidta ytterligare åtgärder. Därmed yrkar jag avslag även på reservation 4. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan på alla punkter i trafikutskottets betänkande 3.